Herr talman! Ulla Orring argumenterade från början till slut för de socialdemokratiska reservationerna och för den socialdemokratiska linjen, men gav sedan det överraskande beskedet att hon kommer att rösta med de borgerliga. Jag är helt övertygad om att detta var en mycket stor besvikelse för de hörneforsbor som i dag sitter på läktaren och lyssnar till debatten, som hade satt sitt hopp till Ulla Orring och trott att hon skulle kunna bli den räddning de är i så stort behov av. Ulla Orring sade att hon stöder Hörneforsfacket. Menar Ulla Orring att det är ett stöd för Hörneforsfacket att rösta för en nedläggning av industrin? Det är det märkligaste stöd som jag har hört talas om. Ulla Orring talade om ett självständigt Hörnefors, som hon inte kan vara med om. Jag hoppas verkligen att hon har läst reservationerna och vet vad det är för beslut vi nu skall fatta. Ulla Orring känner till situationen i vårt hemlän. Jag redovisade den i mitt första inlägg, och jag hoppas att hon lyssnade på det. Vi har, Ulla Orring, 27 lediga industrijobb i Västerbotten just nu. Det är de som skall erbjudas de 450 människor som Ulla Orring genom att trycka på ja-knappen kommer att ställa i arbetslöshetskön. Redan nu går 70 personer varje vecka till arbetsförmedlingen i Hörnefors och försöker få ett arbete som inte finns. På arbetsförmedlingen i Hörnefors finns det i dag inte ett enda ledigt jobb. Det är den arbetsmarknad som väntar dem som Ulla Orring genom att trycka på ja-knappen kommer att sända ut i arbetslöshet. Min person är oväsentlig, säger Ulla Orring. Nej, hennes person är väsentlig. Det behövs bara att hon ensam från det borgerliga lägret röstar med socialdemokraterna för att Hörnefors skall räddas. Men för henne tycks det vara viktigare att rösta för den reservation som ger NCB 50 milj.kr. än att rösta för den reservation som tryggar jobben för de 450 anställda i Hörnefors. —Det var ett mycket dystert besked som hon gav — för mig, för Hörnefors och för hennes hemlän.

Herr talman! Uppfattningen att socialdemokraterna har svikit i denna fråga är jag inte ensam om att framföra. Den har framförts även från vpk-håll här i kammaren i dag. Arne Nygren säger: Hörnefors sak är vår. Han citerar därmed en debatt i Hörnefors för något år sedan. Men, Arne Nygren, varför försökte ni då inte ställa upp för den motion som Rune Ångström väckt och som behandlades i kammaren i maj eller juni? Han yrkade att riksdagen hos regeringen skulle hemställa att förutsättningar för att skapa ett självständigt Hörnefors AB skulle prövas i enlighet med vad som anförts i motionen och inom de ekonomiska ramar som angivits. Detta ville socialdemokraterna då inte ställa upp på. Därför fick vi den förlängning av driften som nu har genomförts. Vi har också fått resultatet av utvärderingen av verksamheten. Socialdemokraterna har inte kritiserat denna utvärdering, som gjorts av industriverket, utan tagit den ad notam. Självfallet är det en besvikelse när man ser att ett företag i hemkommunen inte kan leva vidare under de rådande förutsättningarna. Jag förstår att jag delar den besvikelsen med Tore Nilsson, Börje Hörnlund, Karin Israelsson och alla andra på Västerbottensbänken. Förslaget om kapitaltillskott på 50 milj.kr. har framlagts för att man skall kunna täcka den driftskostnad som har uppstått under det halvår då Hörneforsfabriken varit i gång och för att täcka alla kostnader som kan bli ersättningsgilla. Jag vill instämma i vad som tidigare här har sagts i frågan om medel för regionalpolitiska åtgärder i Hörnefors. Det kommer säkerligen att vara aktuellt flera gånger i denna kammare. Jag hoppas och tror att det finns många krafter som fortfarande vill och skall arbeta för att Hörnefors skall få någon ersättningsindustri eller någon annan form av ersättningsverksamhet. Det är min grundinställning i denna fråga.

Herr talman! Det är kanske onödigt att förlänga debatten med Ulla Orring, men jag begärde ändå ordet med anledning av att hon ännu en gång tagit upp vårt ”svek” genom att vi inte röstade för Rune Ångströms motion i våras. Men såvitt jag kan erinra mig yrkade Rune Ångström inte själv bifall tillsin egen motion. Vem var det då som svek? Det var väl han själv som svek sin egen motion. Rune Ångström röstade i stället för vår reservation, som ju innebar att industriverket fick uppdraget att göra en utvärdering. Det var synd att regeringen inte följde riksdagens beslut på den punkten, så att det hade kunnat bli en ordentlig genomarbetning. Det projekt som Hörneforsgruppen har lagt fram och som Rune Ångström stod helt bakom — jag beklagar att han inte är närvarande i kammaren, så att han kan svara för sig själv här — finns kvar, Det är inte bortsopat. Om ett annat företag övertar Hörneforsfabriken, sker det i akt och mening att realpröva och om möjligt genomföra detta projekt. Det var ju för att man skulle få genomarbeta Hörneforsprojektet som socialdemokraterna begärde detta projekt. Man ansåg att man med det underlag som då fanns inte utan vidare kunde föreslå att riksdagen skulle besluta om projektets genomförande. Inte heller hade Hörneforsgruppen och Hörneforsfacken någonting egentligt emot att det skulle få realprövas. De ansåg, och vi anser, att det var så pass realistiskt att det tålde en genomarbetning. Men Nils Åsling såg till att denna genomarbetning inte fick komma till stånd. Nej, Ulla Orring, tala inte om svek från vår sida! Det finns nog andra som du kan vända dig till, inte minst till dig själv, när det gäller att peka på svek mot Hörnefors.
Herr talman! Ulla Orring säger att hon hoppas på ersättningsindustri till Hörnefors. Men, «Ulla Orring, det står hundratals orter och väntar på ersättningsindustrier som ett resultat av den industripolitik som har förts här i landet under de senaste åren. Det står hundratals orter och väntar före Hörnefors. Vi känner till industristrukturen i Västerbotten och vet att inte mer än 16 Yo av de arbetande i Umeå är sysselsatta inom industrin. Den procentandelen kommer att sjunka ytterligare i katastrofal omfattning med det beslut som vi om en stund troligen kommer att fatta. Det är många som har hoppats på att Ulla Orring och Tore Nilsson skulle utgöra en räddning för Hörnefors.

Den västerbottniske folkpartisten Rune Ångström som tidigare med sin röst uppskjutit nedläggningen av fabriken där uppe, förväntades av många än en gång tänka mera på hemlänet än på partidisciplinen. Men, som Sven-Erik Nordin skrev lite ironiskt i sitt ovannämnda inlägg, ”låt oss först få se om Rune Ångström överhuvud taget finns i kammaren den dagen...” Nej, Rune Ångström är mycket riktigt i FN för närvarande men det är inte otänkbart att hans ersättare, Ulla Orring säger ja till sosseförslaget. Att moderaten Tore Nilsson gör det är väl nästan säkert.” Det är förhoppningar djupt in i de borgerliga lägren som Ulla Orring nu kommer att svika med det ställningstagande som hon har deklarerat att hon om en stund kommer att göra.

Herr talman! Ja visst, Ulla Orring, har jag framfört kritik mot socialdemokraterna, och det anser jag mig också ha rätt att göra. Den kritiken har jag framfört därför att jag anser att de inte har gått så långt som jag skulle ha önskat, dvs. lika långt som vi har gått. Men man kan inte dra den slutsatsen att man bör rösta på regeringens förslag, som är mycket sämre, därför att det framförts en kritik mot att andra inte ställt upp för vårt förslag till fullo. Ulla Orrings resonemang är ologiskt. Det går inte ihop. Det stämmer inte överens med det hon har talat om så många gånger, nämligen att hon skall kämpa och ställa upp för Hörnefors. Då måste man väl helt enkelt — om man inte så att säga får allt — ta det man kan få. Handlar man på ett annat sätt, då handlar man inte efter vad man har uttalat.

Herr talman! Näringsutskottets vice ordförande Johan A. Olsson undrade i sin replik varför jag inte var närvarande i kammaren. Det är riktigt att jag var borta en stund för riksbanksfullmäktiges sammanträde. Men jag inledde ju den här debatten. Jag vet inte om Johan A. Olsson var här i kammaren då. Däremot saknade Johan A. Olsson tydligen inte sin partikollega industriminister Åsling, och det är en poäng i sammanhanget. Skall jag möjligen uppfatta detta så, att Johan A. Olsson tycker att det kvittar om herr Åsling är här eller inte när vi diskuterar industriministerns och regeringens proposition? Jag känner mig ändå en aning hedrad av att Johan A. Olsson hyser större tilltro till mig än till sin egen partikamrat Nils G. Åsling. Nu hoppas jag bara att herr Olsson håller fast vid sin ståndpunkt genom att om en stund här i kammaren rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Men huvudfrågan i den här debatten, herr talman, är ju denna: Varför vill inte de borgerliga i Sveriges riksdag och inte heller Sveriges regering undersöka den uppkomna möjligheten att med MoDo förhandla fram en fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors? När den möjligheten nu finns, varför vill då inte regeringen och de borgerliga utnyttja den? Man kan undra vad det finns för hund begraven här. Först säger regeringen att alla förhandlingsmöjligheter är uttömda. Allt som kan göras är gjort. Sedan, när en möjlighet yppar sig, vill varken regeringen eller de borgerliga — tydligen inte ens de borgerliga på Västerbottensbänken — utnyttja den möjligheten. Man kan fråga sig: Åt vilket håll är då råvaran som nu tillförs Hörnefors lovad? Man vill ju inte ens undersöka en möjlighet till förhandling. Om man tror att NCB skall få råvaran för andra anläggningar tar man nog fel, därför att det blir andra, som kan betala mer än NCB, som tar hand om virket. Varken de borgerliga eller regeringen kan fortsätta att hävda att det inte finns någon som inte vill ställa upp och förhandla om fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors. Nu är det ju bekräftat av koncernledningen att man vid MoDo är beredd till förhandling. Då säger någon att MoDo kräver ett virkesavtal. Ja, det är ingen orimlig begäran. Det är inte heller orimligt att kräva att skogsägarföreningen i Västerbotten ställer upp med avtal och virke i en sådan situation. Det måste regeringen samordna — icke NCB, för NCB har ju speciellt intresse av att det icke skall bedrivas fortsatt verksamhet i Hörnefors. Men regeringen har det övergripande ansvaret, och det är därför vi menar att riksdagen skall göra ett uttalande här i dag. I det läget tror jag att det är litet svårt för skogsägarföreningen att vägra ett sådant avtal, av regionalpolitiska skäl men också — vill jag tillägga — av rent moraliska skäl. Skogsägarföreningen och dess medlemmar, de privata skogsägarna i Västerbotten, har ju hittills hållits skadeslösa och inte behövt förlora en enda krona på sitt engagemang i NCB, detta på grund av statens och industriministerns vänliga skogspolitik. Ulla Orring höll ett mycket märkligt anförande. Hon ville två sina händer genom att tona ned sin egen betydelse i sammanhanget. Det tycker jag inte hon skall göra. I dag är, precis som Arne Nygren sade, Ulla Orrings person väsentlig —t.o.m. mycket väsentlig — här i kammaren rent röstmässigt. Det kan ju bli hennes röst, efter alla hennes stora ord, som sänker Hörnefors. Det kanske inte riktigt var det som var meningen med det inlägg som fru Orring gjorde. Hennes inlägg överraskade nog kammaren — för kammaren har ju kännedom om en del historiska fakta när det gäller fallet NCB och dess behandling här i riksdagen. Jag tror nog att Ulla Orring skulle ha blivit mer respekterad här i kammaren — och helt säkert mer respekterad som människa i Västerbotten — om hon hade läst på fakta bättre innan hon äntrade talarstolen. Men det finns troligen ett antal minuter kvar av denna debatt så att hon kan läsa de socialdemokratiska reservationerna. Herr talman! Det är såvitt jag förstår första gången som riksdagen skulle säga nej till en möjlighet att undersöka förutsättningarna för en fortsatt industriell verksamhet på en plats, där läget är mycket svårt arbetsmarknadspolitiskt.

Det är detta som socialdemokratin i dag har en reservation för, och det är detta som socialdemokratin har fått stöd för ute i industrin och näringslivet. Men tydligen anser sig icke de borgerliga ha mod att i dag ge sitt stöd för den politiken.

Herr talman! Jag skall inte denna sista dag förlänga debatten mycket, men jag tycker det var ett underligt inlägg som vi här nyss fick höra av Thage Peterson. Jag har inte sagt att jag tyckte att det var onödigt att industriministern var här — självfallet inte. Men eftersom Lilly Hansson frågade var industriministern var har jag meddelat att han satt i regeringssammanträde om angelägna ärenden. Här har det ändå inte ställts sådana frågor som krävde industriministerns närvaro, för det har inte framkommit några nya problem. Industriministern har lagt fram sin proposition, utskottet har ställt sig bakom den—utomi ett enda litet avseende — och det har alltså inte kommit några nya frågor. Anledningen till att jag frågade varför inte Thage Peterson var här i kammaren var att han ju höll ett inledningsanförande — som jag verkligen satt och hörde på — där han kritiserade regeringen och utskottet för deras handläggning. Men när jag skulle gå upp och svara fanns tyvärr inte Thage Peterson här i kammaren. Jag hade anledning att fråga efter Thage Peterson. » Vad gäller förhandlingar med en ny partner är det helt onödigt att riksdagen tar ställning i denna fråga. Om riksdagen följer utskottets förslag, innebär det inte att vi säger nej till en sådan förhandling. Jag har förklarat det tidigare, men det har Thage Peterson inte hört — han kan ju läsa mitt anförande efteråt. Den möjligheten finns alltså, att NCB, om man finner det angeläget, lämpligt och ekonomiskt försvarbart ur sina egna synpunkter och utifrån intresset att skapa en så mjuk övergång som möjligt i denna omvandling, kan föra förhandlingar. Regeringen kan också gå in och föra förhandlingar, om det skulle visa sig intressant — den möjligheten finns givetvis. Ingen här förbjuder regeringen att tala med MoDo, om man ändrar uppfattning. Men tidigare har det varit så att de kontakter och sonderingar som har skett med andra partner inte har lett till realistiska, genomförbara förslag. Till sist vill jag säga att kontentan av den här debatten blir att socialdemokraterna och vi som står bakom utskottets ställningstagande är på sammallinje, dvs. att SIND:s utredning är realistisk. Facket centralt har ställt . upp bakom den. Vi är alltså överens om att det måste ske ett ingrepp, en nedläggning av Hörnefors. Det är alla överens om, utom vpk och Lilly Hansson. Men vi har anvisat andra vägar att nå målet: att göra övergången så mjuk som möjligt. Jag hävdar att den väg som utskottet här har angivit är lika bra som den som föreslagits i de socialdemokratiska reservationerna. Vår väg bör snabbare och effektivare kunna leda fram till lösningar vid förhandlingar med olika företag.
Herr talman! Johan A. Olsson fortsätter att förringa betydelsen av industriministerns närvaro i en kammardebatt. Den diskussionen skall jag inte lägga mig i, utan den får han senare föra med industriministern. Men Johan A. Olsson lämnade här en ny upplysning till kammaren, och det var att industriministern hade att behandla en fråga som var viktigare än vad frågan om Hörnefors och NCB uppenbarligen är. Industriministern sitter alltså upptagen i ett angeläget ärende, och jag respekterar det. Det är ju regeringssammanträde i dag, eftersom det är torsdag. Av samma anledning har jag deltagit i riksbanksfullmäktigesammanträde. Men regeringssammanträdet hölls ju i tidiga morgonstunden, och vi hade väl hoppats att industriministern ändå skulle komma till riksdagen för en diskussion. Även om Johan A. Olsson inte har intresse av hans närvaro, har vi det ifrån oppositionens sida. Vi hade velat ställa ett antal frågor till regeringen, bl.a. frågan om varför man inte är beredd att ta den förhandlingsmöjlighet som MoDo har erbjudit. Vid diskussionen av en sådan fråga är det viktigt att få just regeringsrepresentanten med. Johan A. Olsson säger slutligen att man skall skapa möjligheter för en så mjuk övergång som möjligt i det här ärendet. Jag menar att de borgerliga i utskottet inte har anvisat några övergångsmöjligheter alls. Om riksdagen följer förslaget från de borgerliga i utskottet, så sker ju en omedelbar nedläggning. Men inte bara det. De borgerliga har icke anvisat några pengar för att ta fram nya jobb. De borgerliga har sagt nej till en successiv avveckling. De borgerliga har sagt nej till andra åtgärder som vi har föreslagit för att öka samhällets möjligheter att hjälpa till att lösa situationen uppe i Hörnefors. När näringsutskottets vice ordförande äntrade talarstolen och sade att man vill ha en mjuk övergång, så var den upplysningen en nyhet för mig. Den borgerliga politiken i näringsutskottet innebär ju att det inte skall bli någon övergång alls. Det ställningstagande som Johan A. Olsson och de borgerliga företräder innebär ett blankt nej och en hänsynslös nedläggning.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det här var en nyhet för Thage Peterson. Jag har sagt tidigare här i kammaren att vi har anvisat en rad vägar för att göra övergången så mjuk som möjligt. Att detta är en nyhet för Thage Peterson beror ju på att han inte var här i kammaren då. Jag skall inte upprepa vad jag sade, men de vägar vi har anvisat framgår både av propositionen och av utskottsbetänkandet. De vägarna bör göra det möjligt att på lokal nivå mobilisera alla tillgängliga resurser. Om det kommer fram bra projekt, så kommer också medel att ställas till förfogande — det kan man utläsa av den skrivning som föreligger. Man får också medel att starta med, både i form av anslag som man räknar med från NCB och i form av anslag inom ramen för de lokaliseringspolitiska medel som står till förfogande. Den linje som har angivits av utskottsmajoriteten bör lika effektivt och snabbt leda fram till en lösning som den väg som socialdemokraterna anvisar, utan att man därför i dag behöver anslå 50 milj.kr. Här har man nyss från socialdemokraternas sida begränsat regeringens möjligheter att hantera ett avtal. Man har sänkt anslaget från 50 milj.kr. till 36,9 milj.kr. Men i nästa minut är man beredd att anslå 50 milj.kr. utan särskilda restriktioner att ställas till förfogande för länsstyrelserna där uppe. Vad är det för konsekvens i den handläggningen? Vi menar att har vi projekt så skall det också ställas pengar till förfogande för att lösa dessa problem. Nu gäller det alltså att få fram realistiska förslag
Herr talman! Jag lyssnar gärna med intresse till Johan Olssons inlägg, både här i kammaren och i utskottet. Men i den här frågan var det icke väsentligt att bemöta de borgerligas ställningstaganden. Dem kan man läsa i näringsutskottets betänkande som vi nu behandlar. Där framgår det ju att de borgerliga valt en linje som innebär en blank och — som jag kallat det — hänsynslös nedläggning av fabriken i Hörnefors. Betänkandet visar också att man på punkt efter punkt säger nej till de socialdemokratiska förslagen om en mjuk övergång. Men är det så att Johan Olsson nu vill ångra sig, är det klart att vi hälsar med tillfredsställelse om han röstar på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Tanken går i dag tillbaka i historien. Jag har kommit att tänka på ordet Waterloo. Det står för nederlag i språket. Det var en sommardag 1815 som generalerna Blächer och Wellington besegrade Napoleon den store, och en epok var slut. Hörnefors står också i historien för ett nederlag. Det var det sista i svensk historia, åtminstone när det gäller krigets historia 1809. Hörnefors i dag är också ett nederlag för en idé. En epok är slut. Jag minns min barndom och de små skogsägarnas kamp för sin existens. Priserna var alltid emot dem. Det var på den tiden då vi pojkar skyndade hem från skolan för att vi hade fått förmaning att fara ut i skogen och hjälpa pappa att barka props. Då bildades någonting som hette ”Tall och Gran” — det var ett poetiskt namn på en skogsägarförening. Jag kan vittna om det hopp som då tändes — mot bolagen, mot krishot står vi förenade, vi skogsägare. Och så kom bondekooperationens expansion. Vi kan bara säga att utvecklingen var glädjande. Det var en expansion som sedan visade sig ha menliga konsekvenser — den kanske var för snabb, med svag grund, dålig soliditet och med lerfötter när kriserna kom. Det var inte skogsägarnas fel. Man kanske kan fråga om det var fel ledning. Jag kan inte svara på det. Norrlands Skogsägares Cellulosa AB — det är ett vackert ord. Till sist är det bara en fin skylt. Det blir mindre och mindre av skogsägarintressen, och jag frågar i dag om det kan bli en ny start. Hörnefors — det markerar också ett nederlag till. Bakom den kris som är ett faktum och som i dag av socialdemokraterna har kallats ”katastrof” står ju också den regeringspolitik som socialdemokraterna förde fram till 1976. Industripolitiken och den ekonomiska politiken bäddade ju för bl.a. det läge som gett utslag i Hörnefors. Man säger att om vi trycker på nej-knappen, så räddar vi Hörnefors och om vi inte gör det så sänker vi Hörnefors. Men man har då helt glömt bort, Thage Peterson, vad som ligger bakom Sveriges ekonomiska kris i dag. Det är onödigt att ta upp den debatten här, men jag tycker att jag ville ha detta sagt. Det är ändå så att socialdemokraterna inte bör krypa undan här — vi skall inte glömma det. I dag står socialdemokraterna här med stora ord men med tomma händer i praktiken. I själva verket är det ju ingen lösning som socialdemokraterna har för Hörnefors. Det är bara en fördröjning av den oundvikliga avrättningen. Däremot vill jag sälla mig till dem som säger att facken och Hörneforsgruppen har jobbat och jobbat bra. Det har varit ett engagerat arbete. Jag har förtroende för de siffror som gruppen för fram — det är helt klart. Det är också ett nederlag för Västerbotten. Som jag skrivit i min motion 128, som jag kan hänvisa till, har vi massor med skogsråvara. Men i dag är det i praktiken bara en fabrik kvar: Obbola. Det är ett nederlag — det är sant. Jag vill också sälla mig till dem som säger: Vi förutsätter att samhället här kommer in med ett stort och intensivt engagemang. Det är alltid en totalförlust om man lägger ned en industri. Men på grund av den politik som förts och mycket annat — även före 1976 — står vi nu inför ett faktum: det går inte, enligt experterna, att föra fabriken vidare med sin verksamhet. Vad är det nu socialdemokraterna begär av oss borgerliga från Västerbotten? Jo, att vi skall ”rädda” Hörnefors genom att bli överlöpare. Jag menar att det är en räddning som ingen räddning är — det är ett nytt nederlag. När jag läser Celpaps undersökning tror jag på den — mer än jag tror på SIND. Och jag finner också att Hörneforsgruppens värderingar och kalkyler är sannolika. Jag tror att vi behöver mer papper på världsmarknaden. Jag tror att det skulle ha gått att driva Hörnefors pappersfabrik vidare. Jag tror också att det vore bättre om en ny ledning kom — och jag tror att den ännu kan komma. Men om jag skall satsa på detta och med min röst avgöra det här i dag, då måste jag gå in såsom icke expert och säga: Jag har till slut kommit till att det sannolikare, det riktigare, är att fabriken fortsätter, att vi nu räddar den. Men när jag då ser närmare efter står inte socialdemokraterna för någonting som garanterar en räddning. I det läget kan jag bara rösta med utskottet. Det är bättre att vi i dag definitivt får veta hur det skall vara och att alla i Hörnefors som har jobbat tidigare och som jobbar nu samt alla andra instanser på länsplanet och i kommunen får satsa på en ersättning. Och det kan hända att Björn Sprängare eller någon annan kommer. Och vi skall se till att det finns möjligheter för dem, om vi ser, som Celpap säger i sin utredning, att det kommer att behövas papper på världsmarknaden och Hörnefors kan leverera det. Jag tror inte att jag är feg om jag nu röstar med utskottet och med mina partivänner på regeringssidan. Men det vore fegt, herr talman, att ställa sig bakom en räddning som kommer att visa sig inte vara någon räddning.
Herr talman! Det var ett mycket intressant inlägg — påståendet att det var socialdemokraternas fel att Hörnefors är nedläggningshotat.

Tore Nilsson! Det är i dessa förhållanden som vi har orsakerna till problemen i dag. Hörnefors står inför ett nederlag — snart finns bara en skylt kvar, säger Tore Nilsson. Nej, det behöver inte bli ett nederlag, det behöver inte bli bara en skylt kvar — om någon borgerlig ledamot, Tore Nilsson eller någon annan, röstar med socialdemokraterna. Tore Nilsson säger att han inte är expert och därför inte kan rösta för fortsatt verksamhet. Men, Tore Nilsson, vad socialdemokraterna kräver i sin reservation är ju att dörren skall hållas öppen, att vi här i kammaren skall ge regeringen i uppdrag att förhandla vidare, bl.a. med Mo och Domsjö, som har visat intresse. Det är det som det gäller, Tore Nilsson, och för det behövs inte så oerhört mycket av expertkunnande i branschen. Det är en möjlighet till fortsatta förhandlingar det framför allt rör sig om.
Herr talman! Till min bänkkamrat Arne Nygren vill jag säga att han tycktes medvetet undvika att lägga märke till att också jag påpekade att det fanns andra orsaker till svårigheterna än den politik som har förts. Men under hela tiden har vi på den borgerliga sidan fått höra i debatten att det är på oss det beror om det här nu inte går, och indirekt har man sagt att det är Nils Åsling och andra borgerliga politiker som rår för vad som har hänt och som gör det svårt för Hörnefors. Jag sade att det här kanhända inte skötts som det borde ha skötts och att det är detta som ligger bakom svårigheterna i Hörnefors. Jag sade inte att det ensidigt berodde på den politik som har förts. Men jag tycker det är fel att man i ett läge när all svensk företagsamhet, all industri i Sverige i princip — med några få undantag — har det så svårt, menar att det var i och med vad som hände 1976 som det blev svårigheter. Man försummar ju helt att tänka på vad som hade hänt dessförinnan och som gjort att våra kostnader stigit så oerhört mycket. En del av det som Arne Nygren säger är väl riktigt — detta att det kanske är manipulationer när det gäller affärerna. Det där kan jag inte alls. När Arne Nygren talar om en öppen dörr vill jag säga att det ju är hans värdering, och den respekterar jag. Men jag uppfattar inte det förslag som Thage Peterson & Co. kommer med i dag som en öppen dörr. Jag tror helt enkelt inte att det är en lösning. Jag tror att vpk:s förslag på sätt och vis är mera realistiskt. Vpk hari sin motion föreslagit något som är bättre, men inte heller vpk har någon möjlighet att nu gå ut och säga: Vi kommer att klara det här genom att staten pumpar in pengar. Sedan några ord om möjligheten att finna någon som tar över. Den möjligheten står fortfarande öppen. Är det verkligen så att man nu — kanske genom att man har en annan uppfattning om råvarutillgångarna eller om marknaden — från något håll anser att Hörnefors är någonting som vi behöver, så kommer den lösningen oavsett vad som beslutas här i kammaren i dag att prövas. Det är kanske räddningen för en del av Hörnefors.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte blev i tillfälle att hålla det anförande som jag hade tänkt hålla, eftersom jag var upptagen av sammanträde med Landstingsförbundets styrelse, som diskuterade de vilda läkarstrejker som f.n. pågår. När man vet hur hörneforsborna har det och hur alla andra arbetslösa har det, och när man är medveten om vilka besvär vi över huvud taget har i samhället, må det väl förlåtas mig om jag säger till den gynnade grupp som trots fredsplikt strejkar: Vet hut! Så några ord till Arne Nygren. Arne Nygrens anförande hade lika gärna kunnat gå ut på följande: Mitt parti och de centrala fackliga organisationerna tycker helt och hållet som regeringen i sakfrågan. Sedan har vi gjort litet krusiduller och ändå lagt fram ett nytt förslag för att försöka rädda ansiktet efter allt vad vi varit ute och högljutt lovat i Västerbotten. När det gäller förslaget från Västerbotten, som förts fram av Lilly Hansson, är det ju så att Statsföretag inte vill ta över. AC-Invest är något helt orealistiskt. Ett utvecklingsbolag som har 30 milj.kr. att satsa på utvecklingsföretag kan ju rimligtvis inte ta hand om Hörnefors. Den styrelse som skulle gå med på ett sådant förslag torde sättas på vatten och bröd. Sedan försöker ni lägga bördan på NCB. NCB orkar inte mer — den saken är alldeles klar. Man skall kompensera NCB, menar socialdemokraterna. Så börjar ni med att säga att man får bara halv ersättning för de kostnader man har haft för marginalvirket. Jag kan omöjligtvis rösta med dem som behandlar NCB på det sättet. Tror ni att det går att göra affärer med NCB när det inte får den ersättning som är utlovad för havda merkostnader? Det är faktiskt inte så man förhandlar, om man vill nå en positiv uppgörelse. Sedan vill jag säga några ord om den motion som jag väckte i våras och som går ut på att man skall rädda pappersbruket. Jag har jobbat vidare med den saken på eget initiativ. Jag har haft ett flertal överläggningar med mina gamla skogliga vänner och med bl.a. Björn Sprängare. Dessa överläggningar har resulterat i att jag ibland har haft ett 99-procentigt hopp om att kunna klara saker och ting, men ibland har det mera lutat åt nej. Jag kan bara konstatera att ännu har jag tyvärr inte lyckats. Jag har hela tiden hållit regeringen underrättad och har haft full välsignelse för dessa samtal. Problemet är att NCB som företag icke tål att köpa utländskt virke. Då hotas också resterande industrier i Västernorrland. Sedan har Thage Peterson fel. Västerbottens Skogsägare har redan tecknat kontrakt med NCB om virkesleveranser. Thage Peterson har också fel, när han säger att skogsägarna i Västerbotten inte har förlorat pengar. Jag har tecknat industribevis med många skogsägare i Västerbotten, som satsat hela sitt sparkapital. Det har gått förlorat. Och det är fattigt folk som drabbats — det vill jag upplysa Thage Peterson om. Man skall över huvud taget akta sig, tycker jag, för att uttala sig så som Thage Peterson gjort i det här fallet. Det är få som har satsat så mycket som de solidariska skogsägarna i Norrland, som står bakom NCB. Det får väl bli så att man på länsplanet mycket snabbt ordnar en arbetsgrupp. Jag och andra som inte kommer att vara med i den arbetsgruppen får dessutom göra vårt bästa för att hitta olika lösningar. Industriminister Åsling är inte här, men jag vet efter personligt samtal med honom att han kommer att ställa upp direkt, när det över huvud taget finns förslag som är realistiska. Därvidlag finns det ingenting som skiljer socialdemokraterna från oss andra, för vad det är fråga om är att hitta objekt. De kommer då att finansieras direkt eller indirekt.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att socialdemokraterna tycker som regeringen — man bara tillfogar litet ”krusiduller”.

Herr talman! Några ord till Börje Hörnlund angående den motion som vi socialdemokrater från Västerbotten har lagt fram och som Börje Hörnlund anser vara orealistisk. Statsföretag vill inte, säger han. Hur kan han veta det? Det var en rak fråga i utskottet som Per Sköld svarade på. Vårt förslag innebär att regeringen får sätta sig ned och förhandla med Statsföretag. AC-Invest med sina 30 miljoner borde sättas in på vatten och bröd, om det går in i det här projektet — det skall gå in i utvecklingsbara projekt, menade Börje Hörnlund. Vi menar att det är ett bra projekt som Hörneforsgruppen har utarbetat. Det är ett utvecklingsbart projekt. Vi har också föreslagit kapitaltillskott för ett övertagande. Vi har i reservationen sagt att den frågan naturligtvis får tas upp i hela sin vidd, om en möjlighet till överlåtelse yppar sig. Sedan är han positiv till den här arbetsgruppen — men se då också till att arbetsgruppen får resurser att arbeta med, så att den kan komma fram med ordentliga projekt. Det tar nämligen en hel del tid innan ett projekt är så långt gånget att man är mogen att gå ut och begära lokaliseringsstöd. Därför behövs resurser i inledningsskedet för att det skall vara möjligt att föra förhandlingar med andra företag osv. Den motion vi har lagt från Västerbottensbänken, vars krav också är tillgodosedda i de reservationer som socialdemokraterna i utskottet har fogat till betänkandet, kan Börje Hörnlund med gott samvete rösta på — om han inte omedelbart vill stänga dörren för Hörnefors och slänga ut 450 arbetare i arbetslöshet.
Herr talman! Nu kommer Börje Hörnlund i debattens sista minuter med en brasklapp. Han är tydligen industriministerns speciella sändebud i kammaren. Han säger att industriminister Åsling kommer att ställa upp. Förutom att jag tycker att industriministern själv borde ha sagt detta direkt här i kammaren tycker jag också att sändebudet, herr Hörnlund, borde upplysa kammaren om vad det är som herr Åsling och regeringen i övrigt kommer att ställa upp med. Vad är det för besked industriministern har gett herr Hörnlund som gör att herr Hörnlund i dag kan lämna detta meddelande i kammaren, att herr Åsling kommer att ställa upp? Är det någon ny industri på väg? Är det nya jobb? Och när kan den föreslagna arbetsgruppen — ett förslag som herr Hörnlund tydligen nu tycker är bra — få pengar av regeringen att börja arbeta med? Jag vill också passa på att fråga herr Hörnlund, efter dennes speciella kontakter med industriministern: Har industriministern ställt sig avvisande till förhandlingar med MoDo? Kommer industriministern och regeringen i Övrigt att tacka ja till den invit till förhandlingar om en fortsatt industriell verksamhet i Hörnefors som MoDo:s koncernchef har framfört? Jag frågade vad herr Åsling kan ha lämnat för besked beträffande förhandlingar med MoDo. Till slut: Herr Hörnlund säger att han har hållit sig underrättad om NCB-ärendets och Hörneforsärendets utveckling, att han har förhandlat med regeringen, att han har förhandlat med MoDo osv. Då tycker jag att det är anmärkningsvärt att inte herr Hörnlund har hållit sig underrättad om vad hans partivänner har hållit på med i näringsutskottet. Där har de ju sagt nej, på punkt efter punkt, till de socialdemokratiska förslagen om anständiga satsningar i Västerbotten, bl.a. i Hörnefors.

Herr talman! NCB skall ställa 5 milj.kr. till förfogande. Arbetsgruppen kan börja sitt arbete med det beloppet, som bör räcka till dess man får fram de projekt som skall finansieras. Och jag är övertygad om att det — om det är bråttom vad gäller de projekten — går mycket bra att gå direkt till industridepartementet och begära pengar. Jag är övertygad om att inte pengar kommer att vara ett problem i detta fall, utan problemet kommer att vara att få fram bra projekt. När det gäller kravet på att AC-Invest skall gå in säger Lilly Hansson att Hörneforsförslaget är ett bra förslag. Men det socialdemokratiska partiet och de centrala facken har ju dömt ut det. Skulle AC-Invests styrelse i den frågan ha en helt annan uppfattning? Att lilla AC-Invest med två handläggare utan all erfarenhet av skogsindustri och skogsbruk skulle gå in på detta område kallar jag ett mycket, mycket orealistiskt förslag! Till Thage Peterson vill jag säga att jag på eget initiativ har förhandlat med mina gamla kamrater som i dag sitter i olika företag i industri och skogsbruk. Jag trodde att det skulle gå att komma fram den vägen. Jag erkänner i dag att jaginte har lyckats med det. Därmed inte sagt att man helt och hållet behöver ge upp. Problemet är att skogsindustrin förbrukar mera råvara än det går att få fram. Marginalkvantiteterna är oerhört dyra. I er reservation vill ni tvinga NCB att själv betala detta dyra marginalvirke. Indirekt hotar ni därmed både Vallvik och Väja. Då gör ni det hela sju gånger värre. Ägarna till storindustrin på skogsområdet är inga idealister. Kan man få sina virkesavtal är man beredd att göra vissa insatser. Utan virke görs inga insatser. Men virket är oerhört svårt att få fram. Jag har hela tiden berättat för industriministern och Johan A. Olsson både när jag har haft 99-procentigt hopp om att lyckas och när jag har haft nollprocentigt hopp. Jag har hela tiden haft deras välsignelse att fortsätta mitt kontakttagande. Självfallet har jag inget mandat att göra saker och ting. Men om det finns möjligheter går naturligtvis de med mandaten in.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att de 5 miljoner man fått löfte om från NCB kommer att räcka långt. Det är bra om NCB lägger fram de pengarna, men det har vi ännu inte sett. Efter vad jag har erfarit har man inte fattat något sådant beslut i styrelsen, men det kanske kommer. Och det är bra — pengarna behövs naturligtvis. Börje Hörnlund säger att man kan gå direkt till industridepartementet för att få pengar, om det skulle behövas. Då tycker jag verkligen att ni kan stödja socialdemokraternas reservation när det gäller regeringens åtagande på den punkten. 25 miljoner är vad socialdemokraterna i reservationen har begärt att man skall få, och de pengarna behövs. Eftersom man kan gå direkt till industridepartementet för att få de pengar som behövs, kan ju riksdagen i dag också fatta beslut om att de pengarna skall ställas till förfogande. Andrahandslöften från Nils Åsling tar jag för vad de är. När det gäller virket vill jag notera att det är riktigt att det förbrukas mer än vad som kommer fram. Men det förbrukas inte mer än vad som finns. Det gäller att få fram virket ur skogen! Vi skall inte ta upp den diskussionen här — jag vill bara säga att socialdemokraterna har lagt fram ett förslag om hur det skall gå till.
Herr talman! Det var som jag anade! Bakom Börje Hörnlunds uttalande om att industriminister Åsling skulle ställa upp fanns inte ett enda sakligt besked. Han kunde inte redovisa ett enda underlag för sitt uttalande! Ändå spädde han nu på med att säga att han var övertygad om att det går bra att gå direkt till industridepartementet. Jag måste då fråga: Vad är nu detta? Vad är det för utfästelser som herr Hörnlund fått från industridepartementet som inte utskottet och kammaren känner till? Dessutom förs det nu in en ny fråga, och den har jag suttit och väntat på. Börje Hörnlund säger att skulle man rädda bruket i Hörnefors och få ett virkesavtal med MoDo innebär det ett hot mot Väja och Vallvik. Detta är det gamla, beprövade NCB-sättet, som centerpartiet också har använt sig av — att hota med nedläggningar. Jag menar att om man lägger ned Hörnefors får inte NCB därmed virket. Det går till andra köpare, och det kan möjligen bidra till att skogsavverkningarna minskar ytterligare. NCB lägger ju ned massafabriken i Köpmanholmen för att virket skall till Väja. Det har ju varit ett av motiven. Och Vallvik har inte förekommit i den här debatten. Huvudfrågan är den som Lilly Hansson pekade på i slutet av sitt inlägg, att de borgerliga regeringarna så katastrofalt har misslyckats med avverkningspolitiken. I ett land där våra avverkningsmöjligheter är 75 miljoner skogskubikmeter per år avverkar vi i år knappt 53-54 miljoner skogskubikmeter. Regeringens politik har lett till att människor har blivit arbetslösa i tusental och att industrier har fått läggas ned. Det är en följd av att regeringen har struntat i att föra en effektiv politik för att öka skogsavverkningarna. Detta kan riksdagen inte blunda för så länge till, om vi inte skall tvingas acceptera nya industrinedläggningar och ökad arbetslöshet. Men det glömmer herr Hörnlund och de borgerliga företrädarna, för det är inte bekvämt att tala om det. I stället säger man att strukturrationaliseringen skördar sina offer, människor får bli arbetslösa. Under tiden växer den svenska skogen så till den milda grad att vissa områden i dag är övermogna att avverkas. Men skogsägarna avverkar inte, och regeringen vill inte ingripa. Bara man får ned industrikapaciteten får väl de arbetslösa människorna ta vägen någonstans, resonerar man tydligen. Det är ett cyniskt resonemang.

Herr talman! Alla vet att det är ett besvärligt arbete att få fram projekt till en utbyggnad av den svenska näringslivskapaciteten. Jag har personligen inte förmågan att ta fram den typen av projekt. Däremot är det en uppgift som t.ex. AC-Invest kan hjälpa till med. Men det kan inte bli fråga om att driva gamla fabriker med jättelika förluster, där AC-Invests kapital vore förbrukat inom några månader utan man måste satsa på det som hör framtiden till. Sedan sade jag, herr Thage Peterson, att NCB inte har råd med utländskt virke. Vad Björn Sprängares uttalande bygger på är att NCB måste släppa virkeskontrakt som företaget nu har för att ett samarbete över huvud taget skall kunna komma till stånd. Man har alltså inte råd att släppa ett kontrakt och sedan fylla på med dubbelt så dyrt virke. Svensk skogsindustri går med röda siffror i dag, den skogsindustri som inte har billig vattenkraft i bakgrunden. Och det har inte alla. Den realismen borde prägla också denna kammare. För att få fram virke har riksdagen stiftat en ny skogsvårdslag, som avsevärt höjer omloppstiden. Men om man följer lagen kommer man inte fram till de virkesmängder som Thage Peterson nämner. Dessutom blandar han ihop skogskubikmeter och fast kubikmeter. Det kan vi förlåta honom, för han är inte skogsman. Lönsamheten är f.ö. sådan när det gäller klenvirkesskogen att det på många håll tyvärr går med förlust. Trots detta anser industrin med en viss rätt att virket är dyrbart. Sedan beträffande de 25 milj.kr. som Lilly Hansson gång på gång tar upp. Låt arbetsgruppen börja med 5 milj.kr. Skulle det här fina projektet som kanske kostar 100 milj.kr., eller 200 milj.kr., dyka upp, har industriministern gjort sådana uttalanden att ingen i den här salen som vill diskutera korrekt behöver vara orolig för det projektets finansiering. Därför menar jag att vi talar förbi varandra. En och samma sak gäller: Ingen har vågat ställa upp på Hörneforsgruppens ursprungliga förslag.
Herr talman! Går man så frejdigt upp i riksdagens talarstol som Börje Hörnlund gjorde i sitt första inlägg och gör direkta utfästelser att landets industriminister kommer att ställa upp och att det går bra att vända sig direkt tillindustridepartementet — och nu säger han att Hörnefors inte behöver vara oroligt —, då bör man ha bättre på fötterna. Nu har jag i tre inlägg frågat vilka utfästelser som Börje Hörnlund har fått av regeringen och som riksdagen inte känner till, men han kan inte redovisa ett enda projekt. Han kommer bara med tomma ord, och det tycker jag är anmärkningsvärt, eftersom vi här diskuterar ett allvarligt ärende. Får jag sedan tillägga, Börje Hörnlund: Det är icke bara NCB, som inte har råd att importera virke. Knappast något svenskt företag har i dag eller i längden råd med en så omfattande virkesimport som dagens. I utlandet börjar man skratta åt oss, eftersom man inte förstår varför det skogrika Sverige behöver importera så mycket virke för att hålla skogsindustrin i gång. Men inte heller den svenska ekonomin, Börje Hörnlund, klarar i längden denna virkesimport. Den kostar oss nu miljarder kronor, och dessutom missar vi miljarder i värdefulla exportintäkter, därför att skogsindustrin inte får fram tillräckligt med virke. Har inte Börje Hörnlund någon gång tänkt på detta förhållande, när han här i kammaren har tillbakavisat socialdemokratiska förslag för att komma åt just underavverkningen för skogsindustrin? Nej, Börje Hörnlund, det förhåller sig så här: Vi har en årlig tillväxt i de svenska skogarna på ungefär 75 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen i år kommer att uppgå till knappt 54 miljoner skogskubikmeter. Vi har alltså en underavverkning i dag. Det finns de som hävdar att det kommer att avverkas ännu mindre nästa år till följd av regeringens misslyckade politik på detta område. Då kan man fråga sig, om Börje Hörnlund längre fram frejdigt ställer sig i talarstolen och försöker analysera läget. Nästa år kommer nya propositioner att behöva läggas fram för riksdagen om industrinedläggelser och ökad arbetslöshet, om vi inte tar itu med skogsavverkningen. För de stora problemen har Börje Hörnlund och centerpartiet blundat.
Herr talman! Det läge som Sverige befinner sig i, Thage Peterson, beror på vad som hände i mitten av 1970-talet, vilket också berördes av Tore Nilsson. Förräntningen för svensk industri var lika med noll under 1977. I ett sådant läge sker få investeringar. Fortfarande är de flesta investeringarna så föga lönsamma att det är mycket bättre att ha pengarna på bank. Det är alltså ett dåligt investeringsklimat. Detta gör det så svårt att hitta alla de här fina projekten som vi skulle behöva för att få balans i svensk ekonomi, för att få svenskt näringsliv att bära vår offentliga sektor såväl på den kommunala och landstingskommunala sidan som beträffande statsbudgeten. Det är detta problem som borde diskuteras, inte 25 milj.kr. i en speciell pott till Hörnefors, ty det betyder i sak ingenting. Gruppen får sina 5 milj.kr., och efter hand som de konkreta projekten kommer fram, kommer de att bli välvilligt behandlade. Jag tror att t.o.m. Thage Peterson är övertygad om detta, om han rannsakar sitt hjärta.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte alls är lugnad av Börje Hörnlunds senaste besked, därför att vi har ju här i kammaren varit med om att fatta ett antal beslut när det gäller sysselsättningsinsatser som vi sedan fått se grusade till följd av regeringens hantering av dem. Det skall väl ändå inte sägas att 25 milj.kr. är ointressanta för Västerbotten eller för att skapa nya jobb och ny industriell verksamhet i Hörnefors och Västerbotten. Jag tycker nog att detta var en litet nonchalant inställning mot hemlänet.

Herr talman! I proposition 1981/82:25 tar industriministern upp ett anslag på 175 milj.kr. för förvärv av aktier i Luxor AB. 1979 rekonstruerades Luxor med hjälp av 175 milj.kr. Det förslaget ställde vi socialdemokrater oss bakom. Vistödjer också förslaget om de 175 milj.kr. som nu kommer att tillföras Luxor. Men vad vi socialdemokrater med mycket stor oro tar fasta på är sättet att, med staten som ägare av Luxor, behandla företaget i framtiden. Man talar inte om för riksdagen till vem eller på vilket sätt industridepartementet tänker avyttra statens aktier, och det anser vi socialdemokrater vara mycket upprörande. Vi socialdemokrater har sett statens insatser beträffande Luxor som ett led i en statlig industripolitik och en politik för utvecklingen av den svenska elektronikindustrin. Vi sade detta till Erik Huss, som 1979 var industriminister. 1979 ansågs Luxor ha goda utvecklingsmöjligheter. Vi menar från socialdemokratisk sida att det var positivt om industridepartementet i sina utredningar och bedömningar ansåg att den insats som gjordes då var rimlig för att kunna utveckla branschen när det gäller framtida möjligheter. Men på något sätt har man under dessa år, från beslutet om de första 175 miljonerna fram till dagens beslut, tappat greppet om branschen. Vad har blivit av den framtidsoptimism som fanns 1979? Vilka åtgärder har industriministern och industridepartementet vidtagit? Hur ser elektronikindustrins framtid ut? Har Luxor en plats i den framtida svenska elektronikindustrin? Ja, det är många frågor som bör riktas till industridepartementet och industriministern! En fråga som också bör ställas gäller de 175 milj.kr. som vi i dag skall bevilja. Räcker dessa pengar? Går pengarna till omstrukturering eller går de till skulder i form av banklån? Efter vad jag kan förstå går det åt över 100 milj.kr. till att sanera banklån och därtill hörande räntor. Att företaget kommer att redovisa en driftsförlust på 70-80 milj.kr. är heller ingen hemlighet. Enligt mitt sätt att räkna finns det inga pengar kvar till en rekonstruktion av företaget. Hur kommer man från ägarnas sida att kunna klara utvecklingen av företaget? Att ytterligare 800 anställda skall avskedas under 1982 är heller ingen hemlighet för vare sig regering eller socialdemokrater. Att arbetsmarknaden i Motala har stora svårigheter är likaså väl känt. Mot denna bakgrund kan man ställa krav på regeringen och industridepartementet. Men tyvärr begränsar sig industriministerns agerande i fråga om Luxors problem till att vilja försälja statens aktier. I vår motion 1981/82:120 har vi begränsat oss till det av industriministern föreslagna bemyndigandet för regeringen att överlåta statens aktier i Luxor AB. Vi socialdemokrater ser det som angeläget att pröva möjligheterna till samarbete med andra företag. Vi vill inte utesluta att ett samgående mellan Luxor och ett eller flera andra företag kan visa sig vara en lösning som innebär att de utvecklingsmöjligheter som finns i Luxor tas till vara. Men att mot bakgrund av detta synsätt på Luxors framtid gå med på industriministerns krav att få sälja eller överlåta statens aktieri Luxor AB, är att inte kunna skilja på natt och dag eller svart och vitt.

Detta är, fru talman, för oss socialdemokrater ett orimligt krav, och därför yrkar jag bifall till reservation 2 i utskottets betänkande.

Fru talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande 1981/82:18, och jag vill i anslutning till det framföra följande. Under 1970-talet och början av 1980-talet har enorma belopp satsats på att stötta den svenska industrin totalt sett, detta i ett försök att rädda sysselsättningen samt ge vissa branscher en ny struktur. Många gånger har de svåra problemen dykt upp med mycket kort varsel och därmed bringat regering och riksdag till brandkårsutryckningar innan ordentliga analyser hunnit göras. Att beräkna denna stödverksamhets samhällsekonomiska nettoeffekter är det ingen som har vågat sig på, såvitt jag vet. Däremot har kostnadssidan studerats i många sammanhang. Industristödsutredningen har kommit fram till att icke permanent statligt industristöd i olika former har uppgått till noga räknat 105,8 miljarder kronor. Då ingår ändå inte de ännu större permanenta stöden, exempelvis utgifterna för marknadsekonomiska åtgärder. Det mesta av detta verkställdes som bekant under 1970-talet. Fru talman! I dag diskuterar vi ännu ett bidrag till ett hårt utsatt företag, nämligen Luxor AB. Regeringen föreslår att staten nu, som man uttrycker det, som en slutlig ägarsatsning i Luxor ger företaget ett kapitaltillskott på 175 milj.kr. Från moderata samlingspartiets sida motsätter vi oss detta av bl.a. följande skäl. Vi menar att strukturproblem inom industrin inte kan avhjälpas genom upprepade statliga förlusttäckningsbidrag. Det måste få bli så att företag utan överlevnadsmöjligheter får läggas ned. Det kortsiktiga sysselsättningsmotivet i krisdrabbade företag kan bli ett hot mot sysselsättningen i företag som i dag är lönsamma, om stödet till krisdrabbade företag fortsätter. Industristödsutredningen har också mycket riktigt observerat effekterna på konkurrensen om kapital. Tack vare stödet har ett antal mycket stora företag med osäker framtid kunnat konkurrera om kapital som kunde ha använts effektivare av andra. Stimulanserna kan t.o.m. i vissa fall ha bidragit till en försämring av effektiviteten i stödföretagen. Med beslutet på grundval av proposition 1978/79:192 tog staten ägaransvaret för Luxor AB, vilket f. ö. har berörts tidigare av Birgitta Johansson. Från moderat sida betraktade vi vid denna tidpunkt lösningen som temporär för att klara en omstrukturering av företaget i ordnade former. Det statliga ägartillskottet bestod den gången av ett förlusttäckningsbidrag om 75 milj.kr. samt 100 milj.kr. i ägarkapital. Dessutom avskrevs genom ackord skulder på i runt tal 75 milj.kr. Resultatet för verksamheten inom Luxor AB har under de senaste åren varit djupt otillfredsställande. Tyvärr har någon förbättring till dags dato inte kunnat skönjas. Företagets huvudprodukter anses fortfarande olönsamma. Såsom också framhölls i proposition 1981/82:25 kommer tyngdpunkten i produktionen att ligga på samma produktionssortiment även under de närmaste åren. Den svenska marknaden för televisionsapparater har också under senare år stagnerat och omfattar numera främst s.k. utbytesköp. Luxors svenska försäljningsvolym beräknas inte heller kunna ökas i någon större utsträckning vad avser televisionsapparater. Förutsättningarna för företaget att uppnå en acceptabel lönsamhet inom området konsumentelektronik är också enligt externa bedömare inte särskilt stora för dagen. Därför menar vi moderater att staten endast skall tillskjuta medel för full förlusttäckning för 1981 — detta för att möjliggöra vad vi har kallat en ordnad avveckling av det statliga ägarengagemanget i Luxor AB. Birgitta Johansson berörde i sitt inlägg de medel som nu tillskjuts, och jag fick uppfattningen att hon inte anser att de är till fyllest för att klara företaget. Jag vill i det sammanhanget knyta an till interpellationsdebatten den 23 november år. Torsten Karlsson, som är närvarande här i kammaren och som är väl initierad i frågan, eftersom han bor i Motala, sade då bl.a.: ”Av de av regeringen nu föreslagna ytterligare 175 miljonerna för omstrukturering Nr 55 kommer väl, efter vad jag kan förstå, ca 70-80 miljoner att gå till skulder i form av banklån som måste klaras.

— inte minst mot bakgrund av detta uttalande — inte finns någon direkt anledning att med nuvarande organisation och uppläggning satsa mera pengar på detta företag, en satsning som en partikollega till Birgitta Johansson har rubricerat som mer eller mindre bortkastade pengar? Jag vill gärna ställa den frågan, eftersom den är högst aktuell i dag. Från moderat sida har vi sagt att som första mål bör gälla att företagsledningen får i uppdrag att finna en köpare för hela företagsenheten. I andra hand bör företaget träda i likvidation. I en sådan situation bör de lönsamma produktområdena, affärsidéer, maskiner successivt avyttras eller på annat sätt tas till vara. Om en sådan likvidation blir oundviklig, bör riksdagen hos regeringen begära förslag till en plan för avveckling av Luxor i ordnade former. I en sådan avveckling kan med fördel riksdagens beslut rörande omställningsbidrag tillämpas för att klara omställningen för överbliven personal. Alternativet till detta är att tillskjuta ytterligare statliga bidrag till ett företag vars lönsamhet inte bedöms kunna bli tillfredsställande. Jag hänvisar ännu en gång till vad Torsten Karlsson också har sagt, vilket överensstämmer med vår syn i det fallet. Denna marknad kännetecknas av stagnation, nämligen färg-TV-produktionen en marknad där importandelen under 1970-talet, fru talman, har ökat från 35 till 70 26 och där det råder en utomordentligt hård konkurrens, inte minst från länderna i Fjärran Östern. Inom något år skulle Luxor därför troligtvis återkomma och begära ytterligare stöd för sin förlustbringande verksamhet. Till detta skall läggas att stöd till en av landets två färg-TV-tillverkare sätter konkurrensen ur spel och i sin förlängning indirekt kan medverka till att Sverige står utan TV-tillverkning helt och hållet. I stället för en sysselsättningskris på en plats här i landet kan vi genom ett subventionssystem få svårigheter också i Norrköping, där man som bekant även bedriver sådan här tillverkning. Fru talman! Som jag nyss nämnde menar vi att omställningsbidrag skall utgå, om likvidation är oundviklig. De ramar som ställdes upp för detta bidrag stämmer väl överens med fallet Luxor. Bidraget skall utgå när den aktuella driftsinskränkningen berör fler än 300 personer och där antalet berörda samtidigt utgör minst 20 970 av företagets hela personalstyrka. Antalet anställda inom Luxor har skurits ner starkt från 2 400 till 1700 213 personer. När det gäller fortsatta strukturåtgärder förhandlas om en ytterligare minskning av personalen med i runt tal 600 personer — måhända ännu fler. Och ändå ter sig framtiden svår för Luxor. De livskraftiga bitarna i företaget måste tillåtas överleva. Det är ju så i ett stort företag att det finns bitar som är bra, det är bitar som är mindre bra och det finns bitar som är urusla och som man inte kan satsa på. Vi menar från moderat sida att med en fortsatt stödpolitik riskerar man att den svaga sidan av Luxor drar med sig den starka sidan — och det vill vi inte vara med på. En gemensam köpare för hela koncernen är naturligtvis ett önskemål, men i andra hand bör företaget — vilket vi har framhållit i vår motion — under 1982 träda i likvidation. Då kan också de anställda om de så önskar ges möjlighet att överta delar av företagets verksamhet — den möjligheten blir självfallet lämnad öppen. Med det sagda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Erik Hovhammar ställde en fråga till mig med anledning av den sifferuppgift jag här lämnat. Först och främst kan jag väl slå fast att vi socialdemokrater ingenting har att invända mot de 175 milj.kr. som nu tillförs. Vad vi emellertid har ställt oss tveksamma till är huruvida industriministern och industridepartementet och staten över huvud taget som ägare tänker göra offensiva satsningar för att trygga branschens fortsatta framtid, därför att det har ju också i tidigare debatter slagits fast att vi anser att Luxor och den tillverkning som där bedrivs är en bransch att satsa på. Det är en annan sak också i detta sammanhang som jag vill peka på. Vi kan inte på samma sätt som moderaterna gör medverka till att man ställer ännu fler metallarbetare i Motala arbetslösa. Det är inte bara metallarbetarna utan också deras familjer som det handlar om. Och det är mot den bakgrunden vi har ställt oss bakom detta förslag. Jag hoppas att utskottets talesman kan redogöra litet mer noggrant för hur man har tänkt använda pengarna.
Fru talman! Med hänsyn till vad många har uttalat, bl.a. också Torsten Karlsson, förvånar jag mig över att Birgitta Johansson fortfarande menar att de här 175 miljonerna kommer att användas på ett vettigt sätt. Alla som har talat i den här frågan menar att dessa pengar inte alls räcker till, utan att man ganska snart kommer att vilja ha mer pengar — och då satsar man många gånger pengar på produkter som inte är lönsamma. Inom vissa delar av företaget har man en hygglig produktutveckling. Smådatorerna är ett sådant område, men de svarar för bara 2096 av tillverkningen. Under många år kommer tyngdpunkten att ligga på konsumentelektroniken, främst TV-apparater, och den marknaden är dålig och inte vinstbringande. Därför kommer det att behövas ytterligare stöd, och det kan vi ifrån moderat håll inte acceptera. Beträffande sysselsättningen vill jag säga att det är ytterst beklämmande när folk mister sina jobb. Man skall inte heller glömma bort att ju längre man driver ett företag med stora förluster, desto större blir problemen för de anställda. Aktiv sysselsättningspolitik kan alltså i det nu aktuella fallet, precis som vi påpekat i vår motion, omfatta bl.a. omställningsbidrag och beredskapsarbeten av skilda slag — det finns en hel serie med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan användas. De anställda bör också, som jag nämnde i mitt anförande nyss, ges möjligheter att överta vissa delar av företaget. Men att driva ett företag som inte har någon utveckling med det produktsortiment som nu finns och som man vet går dåligt — förlusten blir i år minst 70 milj.kr. — anser vi inte vara ekonomiskt acceptabelt.
Fru talman! Jag vill bara än en gång erinra Erik Hovhammar om vad jag sade i mitt huvudanförande, där jag ställde frågor till industridepartementet och industriministern. De gällde bl.a. vilka åtgärder som vidtagits, hur elektronikindustrins framtid ser ut och om Luxor har en plats i den framtida svenska elektronikindustrin. Att jag ställde dessa frågor beror också på att det finns ett antal utredningar i gång. Jag har samtidigt anklagat industridepartementet för att det inte kommit fram några konkreta förslag. Det är vår förhoppning att man kommer fram med resultat snarast, så att det finns möjlighet att på ett vettigt sätt ta ställning till hur framtiden skall se ut för Luxor. Det är därför, Erik Hovhammar, som vi inte vill gå med på att försälja statens aktier hur som helst. Vi anser att man måste ha kontroll över företaget.
Fru talman! De 175 miljoner som det handlar om nu kommer inte att räcka länge — jag vill upprepa det. Jag stödjer mig på vad många har uttalat i den frågan. Beträffande tillverkningen vill jag säga att man inte på en gång kan ändra den. Huvuddelen av tillverkningen ligger på TV-apparater, och det är en hårt pressad marknad med, som jag också framhållit tidigare, en starkt ökad import. Det innebär fortsatta förluster för företaget. Och de förlusterna kan inte vändas på några månader. Man kan säga att det på sikt skulle kunna gå att göra en förbättring inom företaget, men det förutsätter många olika aktiviteter, och det förutsätter en produktutveckling som är ganska besvärande och framför allt tar lång tid. Smådatorer har nämnts, men de svarar i dag för enbart 2096 av tillverkningen — och det är ganska litet. Vårt förslag går alltså ut på att man skall försöka få andra företag att gå in och att man skall lämna dörren öppen för de anställda att via delägarskap och nyföretagsamhet svara för en viss aktivitet.

Fru talman! ”Livet är en fest”, utropades i en rubrik på en annons från Luxor nyligen. Att det inte gällde de anställda vid Luxor, som har hotet om arbetslöshet vilande över sig, behövde inte särskilt sägas ut. De över 800 personer vid Luxor i Motala som nästa år tvingas lämna fabriken känner knappast någon festyra. Även de som inte omfattas av hittills utarbetade planer för personalminskningar har anledning att känna stor oro. Ovissheten om företagets fortsatta existens är stor. Vi har tidigare vid flera tillfällen diskuterat Luxorkrisen och statens roll när det gäller att komma till rätta med problemen. Senast diskuterade vi frågan med industriministern den 23 november. Jag kan därför fatta mig kort om det som hittills skett. Låt mig dock slå fast att de anställda, liksom Motala kommun, med all rätt ansett att staten borde visa ett större ansvar. Från vpk kritiserade vi redan från början den passiva attityden, att skattemedel skulle sättas in med den begränsade uppgiften att göra företaget lockande för nya privata spekulanter. Denna politik har också inneburit att man sökt lösningar i avskedanden i stället för offensiva satsningar. Regeringen fortsätter sin linje och vill nu avsluta sitt engagemang. Förslaget om 175 milj.kr. i kapitaltillskott anges vara en slutlig ägarsatsning. I klartext betyder detta att staten drar sig ur i ett läge då hot om arbetslöshet vilar över hundratals anställda. Man sätter sin tilltro till att andra spekulanter skall träda in. Följderna bekymrar inte den borgerliga regeringen. Utskottsmajoriteten intar samma ståndpunkt. Moderaterna vill gå ännu längre. De vill begränsa de statliga insatserna till 60 milj.kr. och är beredda att driva företaget i likvidation. I motion nr 107 har vi från vpk biträtt propositionens förslag om ett reservationsanslag på 175 milj.kr. bl.a. mot bakgrund av det allvarliga sysselsättningsläget i Motala. Däremot avvisar vi förslaget om bemyndigande för regeringen att överlåta statens aktier i Luxor AB. Vi kräver också i motionen att riksdagen ger regeringen till känna att Luxor AB fortsättningsvis skall drivas i statlig regi, att ägarsatsningen skall användas för att säkra utveckling och sysselsättning vid företaget och att de planerade personalminskningarna skall stoppas. Detta vill inte näringsutskottet vara med om. När det gäller de borgerliga partierna är kanske inte mycket annat att vänta. Däremot tycker jag det hade varit naturligt om socialdemokraterna biträtt förslagen om riksdagsuttalande rörande användningen av ägarsatsningen för att säkra utveckling och sysselsättning. Liksom vpk går socialdemokraterna emot förslaget om bemyndigande att överlåta statens aktier i Luxor AB. Även de biträder den föreslagna kapitalsatsningen. Det bör då vara rimligt att också söka påverka utvecklingen i positiv riktning. I diskussionen om Luxor skymtar frågan om samverkan eller samgående med andra företag. Det har inte saknats spekulationer om sådana företag, allt från japanska intressenter till det multinationella Philips, men det har varit magert med konkreta besked. Ordföranden i Luxors bolagsstyrelse Arne Callans utropade för en tid sedani en tidningsintervju inför uppgifterna att Philips erbjudit 200-300 jobb i Motala: ”Äntligen en öppning.” Samtidigt varslar Philips 85 personer vid Norrköpingsfabriken om uppsägning. Utspelet torde mer få ses som ett led i spelet om Luxor och marknaden än som ett reellt löfte om jobb. Det finns fog för den oro som råder för att olika spekulanter är ute efter Luxor i syfte att avveckla verksamheten och minska konkurrensen. Detta kan inte ge de anställda någon trygghet. Planerna på uppdelning av företaget i olika bolag är också illavarslande. Följderna av tidigare ägares spekulationer har drabbat de anställda vid Luxor. Därför ställdes vissa förhoppningar då staten gick in, när kriserna drabbade företaget. Om staten använt ägande och kapital för att utveckla företaget och trygga sysselsättningen, skulle situationen i dag ha varit ljusare för de anställda. I stället har regeringen endast ansett sin roll vara temporär och uppehållande, till dess nya spekulanter anmäler sig. Därtill har det statliga ägandet använts för att minska sysselsättningen — antalet anställda halveras på ett år, om planerna får fullföljas. Detta är en förödande politik. Statligt ägande och statliga medel bör rimligen användas för att trygga utveckling och sysselsättning och inte för ett spel, där de anställdas trygghet kommer i fara och nya problem skapas i en kommun med svåra sysselsättningsproblem. Ännu finns möjligheten att bryta regeringens förödande politik. Det kan ske genom att sätta stopp för planerna på överlåtande av statens aktier i Luxor AB och i stället uttala att företaget även i fortsättningen bör drivas i statlig regi. Det kan ske genom att riksdagen markerar att ägarsatsningen bör användas för att säkra utveckling och sysselsättning vid företaget. Det kan ske genom att de planerade personalminskningarna — som innebär en allvarlig stympning av företaget — stoppas. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1981/82:107.

Fru talman! Sven Andersson säger att politiker inte skall vara med och peta i hur företag skall skötas. Det är en undanflykt från vad saken gäller. Förtroende för styrelsen skall man ha, säger Sven Andersson. Men han vet att styrelsen också har att rätta sig efter ägarens intentioner. Om ägaren-staten bara har målet att man skall städa upp och göra företaget attraktivt för eventuella köpare, sätter ju det sin prägel på arbetet. Om däremot ägaren-staten har målet att i vid bemärkelse utveckla ett företag inom branschen, stimulerar ju detta till nya initiativ. Det exempel på olika initiativ som Sven Andersson redovisat har ju faktiskt inte tillkommit tack vare någon aktiv målsättning från statens sida. Detsamma gäller den beskrivning som finns i propositionen om branschens utveckling. Den andas inte mycket av framsynthet. TV-marknaden är vikande, vissa områden kan bli aktuella, säger man. Men vad har staten gjort under sin tid som ägare för att utveckla nya verksamheter? I debatten den 23 november pekade jag på en Linköpingsforskares syn på det här problemet, och jag kan summariskt upprepa hans synpunkter. Han sade att han inte är förvånad över utvecklingen på TV-sidan. Kurvan har under flera år varit vänd nedåt. Men det som förvånar honom är att ett statligt företag kan handla så defensivt med tanke på att arbetsmarknadsläget i Motala redan är mycket dåligt. Hans råd till Luxorledningen var att målmedvetet satsa på industrielektronik. Han framhöll också, att om man fortsätter att minska arbetsstyrkan, som nu sker, kan man inte satsa. Detta är faktiskt en situation som vi f. n. befinner oss i. Efter att ha hört Sven Andersson fruktar jag att alla de borgerliga partierna håller på att hamna på den cyniska linje som moderaterna företräder i sin motion och reservation. Skillnaden ligger tydligen främst i när man skall driva Luxor i armarna på nya spekulanter, eller t.o.m. driva företaget i likvidation. Moderaterna driver sin linje något hårdare och råare än de övriga, men jag befarar att resultatet kan bli detsamma.
Fru talman! Min utskottskollega Sven G. Andersson nämnde att Luxor nu allvarligt diskuterar nya produktområden. Licenstillverkning är då också med i bilden. Det är bra. Produktutveckling är nödvändig inom alla branscher och inom alla företag, inte minst i detta hårt utsatta företag. Men jag vill fråga Sven G. Andersson: Hur lång tid tar det egentligen att få fram de här nya produkterna? Min erfarenhet av tillverkning är väl närmast den att det tar åtskilliga år. Inte minst inom en så specialiserad bransch som det här är fråga om tar det mycket lång tid. Tror verkligen Sven G. Andersson att de 175 miljonerna som det nu handlar om räcker, tills man får fram det nya produktsortimentet? För vår del tror vi inte att detta är möjligt. Sedan kan man säga att vi tecknar en mörk bild, men jag skulle vilja påstå att den i alla fall är realistisk. Till Nils Berndtson vill jag bara helt kort säga att de privata spekulanterna som han nämnde...

Fru talman! Sven Andersson sade att vår reservation inte skulle vara till någon större nytta. Men Sven Andersson måste väl ändå förstå oppositionen och dess syn på Luxors framtid. Vi har ju hela tiden betraktat detta som en särskild bransch, och vi anser att det är mycket angeläget att man på nytt tar upp frågan och överväger en eventuell försäljning. Vi vill här i riksdagen ta ställning till vad ett förslag innebär, eftersom staten ändå totalt sett satsat mycket pengar. Kommer inte ärendet tillbaka, skulle vi på något sätt köpa grisen i säcken, och det vill vi inte vara med om. Sven Andersson sade också att regeringen inte skall produktutveckla, och det kan jag väl hålla med om. Men på något sätt verkar det som om Sven Andersson är mycket angelägen om att produktutveckla. Här i debatten har han använt en mängd svepande tekniska uttryck och undvikit att tala om problemen. Det är att beklaga den regering som står bakom det här förslaget.

Fru talman! Herr Andersson har säkerligen rätt när han konstaterar att det tar lång tid att få fram ett nytt produktsortiment. Jag skulle vilja göra det tillägget att det i regel tar längre tid än vad man från början tror. Det uppstår alltid svårigheter när det gäller nytillverkning. Det tar alltså lång tid, och frågan är då: Räcker de 175 miljoner det nu är fråga om till dess man fått fram det nya produktsortimentet? När tror Sven Andersson att man kommer tillbaka och vill ha nya pengar? Det är den frågan som är aktuell. Vi har blivit anklagade för att vi ser mörkt på detta. Jag tror vi ser realistiskt på det, fru talman.
Fru talman! Jag tycker att Sven Andersson, eller rättare sagt utskottsmajoriteten, har en rätt besvärlig position. Jag befarar att ni med den inställning ni har till Luxor kommer att hamna någonstans på moderaternas cyniska linje. Det finns inget företag som kommer att köpa hela Luxor, säger Sven Andersson. Och det är möjligt att det förhåller sig så. Men då är ni nära vad moderaterna säger i sin motion, nämligen att man i första hand skall försöka finna en gemensam köpare för hela företagsenheten och att i andra hand företaget bör träda i likvidation under 1982. Men moderaterna säger också att vid en eventuell likvidation bör de lönsamma produktområdena — affärsidéer, maskiner och fastigheter — stegvis avyttras eller tas till vara på ett eller annat sätt. Då skall godbitarna plockas av olika intressenter, men så tillägger man: ”De anställda hos företaget bör ges möjligheter att om de så önskar överta delar av företagets verksamhet som ej kunnat avyttras.” Det är den borgerliga filosofin att skrapet, som blir över, skall möjligen erbjudas de anställda. Sven Andersson driver samma tes som Nils Åsling gjorde i debatten den 23 november, nämligen att de vidtagna och föreslagna ekonomiska satsningarna skulle vara ett bevis för att staten tar ett ansvar. Men så enkelt är det ju inte. För det första: Hur har pengarna använts? Det är ju den viktiga frågan. Har de använts för en offensiv satsning? Tyvärr inte. Under den tid staten haft ansvaret för företaget, har företaget beskurits, och personal har avskedats. För det andra vill nu regeringen dra undan statens ansvar, vid en tidpunkt när en ytterligare personalminskning och en ytterligare stympning av företaget är aktuell. Jag tycker inte det är bevis för något större statligt ansvar.

Fru talman! Luxor har redan vid tidigare tillfällen diskuterats ganska ingående här i kammaren. I dag har vi att ta ställning till ett förslag från regeringen, vilket har behandlats i näringsutskottet, som följt samma linje som regeringen. Situationen är ju den att Luxor sedan februari 1979 har ägts av staten. Anledningen till övertagandet var att företaget då befann sig i en finansiell kris och att dess framtid var hotad. De ekonomiska insatser som då gjordes av regeringen och riksdagen bestod i att finansiellt rekonstruera företaget, då dess framtidsutsikter bedömdes som goda. Men utvecklingen har gått i en annan riktning. Framför allt har färg-TV-sidan visat sig olönsam. Försäljningen av färg-TV-apparater har inte täckt de fasta kostnaderna för tillverkningen, som helt enkelt har haft för litet förädlingsvärde och för litet arbetsinnehåli. Nu är situationen bekymmersam för TV-branschen, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Vi har två TV-producerande företag i det här landet, och det finns väl några fler i Norden i övrigt. Vad som i första hand bör göras är väl att försöka finna sådana samordningar att lönsamheten blir bättre inom den TV-produktion vi har. Därför är snabba åtgärder på det här området nödvändiga. Luxor tillverkar också andra produkter, framför allt industrielektronik och smådatorer. Dessa produkter visar lönsamhet, men de är volymmässigt för små för att kunna bära upp den förlustdel som TV-tillverkningen utgör. Det skall enligt förslaget satsas 175 milj.kr. ytterligare. Det är ju nödvändigt, men redan nu kan konstateras att anslaget till större delen är taget i anspråk. I en tidningsartikel i dag som jag har tagit del av uppges det att av de 175 miljonerna är nu ungefär 120 milj.kr. intecknade, varför 55 milj.kr. återstår, som möjligtvis skulle kunna räcka under en sexmånadersperiod. Följaktligen är läget för företaget ganska dystert. Fram till februari månad kommer 193 anställda att få lämna företaget, och varsel har utfärdats för ytterligare 630, som måste sluta sina anställningar i september 1982, om planerna genomförs. Totalt kommer företaget då att ha kvar ca 1 000 anställda. Luxor har varit föremål för olika analyser. Forskare har undersökt företaget mycket ingående och kommit till det resultatet, att för att man skulle kunna klara verksamheten med ca 1 600 anställda — de som skulle bli kvar sedan de som nu är uppsagda slutat — skulle företaget behöva ett täckningsbidrag på ca 85 milj.kr. årligen. Genomförs de aviserade åtgärderna, som innebär att ytterligare 630 anställda slutar, blir situationen ändå den, att företaget har behov av ca 50 milj.kr. årligen. Detta betyder helt enkelt att om man skall kunna rädda Luxor som företag —i varje fall som företag inom TV-branschen — krävs det snabba åtgärder. Vi måste försöka klara ut den delen av verksamheten och inte bara låta den fortsätta på ett sådant sätt att den hela tiden måste dras ner. Med det bemyndigande som regeringen vill ha av riksdagen är risken — om det skulle finnas möjligheter att sälja företaget — att konsekvensen skulle bli att ytterligare 500-600 anställda skulle få lämna företaget. Det finns inte någon garanti för att en ny ägare skulle bedriva verksamheten i Motala, med de lönsamma produkter som då skulle bli kvar, utan hela företaget skulle kunna försvinna. Följaktligen finns det risker inbyggda i det förslag som här är framlagt. Det är inte säkert att vare sig de anställda på Luxor eller Motala kommun verkligen kan klara av en sådan utveckling. Därför finner jag det helt naturligt att riksdagen i dag ställer upp bakom den socialdemokratiska reservationen, i vilken vi uttalar att det bör åligga regeringen att ta fram konkreta planer för företagets fortsatta framtid. Enligt utskottsbetänkandet sysselsätter företaget 1 200 anställda. Det är en felaktig uppgift. Företaget sysselsätter f. n. 1 800. Med det i betänkandet angivna antalet anställda skulle Luxor svara för 25 96 av industrisysselsättningen i Motala. Det är svårt att här ange vad 1 800 anställda motsvarar för procenttal, men det är under alla förhållanden mer än 25 9. Motala kommun är en hårt drabbad kommun sysselsättningsmässigt. Kommunen har 1000 öppet arbetslösa och 1000 personer i reglerad sysselsättning. Och när det gäller läget framöver hotar en försämrad sysselsättningsutveckling. Därför betraktar vi regeringsförslaget, som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom, som helt oacceptabelt. Det är omöjligt för oss att biträda det, då risken är att företaget försvinner. Även om inte regeringsförslaget är lika kallblodigt som moderaternas förslag, kan resultatet bli detsamma. Erik Hovhammar har i debatten försökt sammanföra mina synpunkter med moderaternas ståndpunkter. Han har då läst på ganska dåligt. Jag påstår nämligen inte att pengarna är bortkastade. Men skall det vara lönande att satsa på detta sätt, måste vi satsa på en framtid för företaget. Det räcker inte med denna defensiva inställning från regeringens och riksdagens sida, utan här måste det redovisas planer för företaget och dess framtid. Den planeringen skall syfta till att bevara företaget i en hygglig omfattning, så att det kan svara för både de anställdas trygghet och en stor del av industrisysselsättningen i Motala.
Fru talman! Torsten Karlsson sade mycket riktigt att TV-sidan är olönsam. Den ger stora förluster och möter svår och tilltagande konkurrens utifrån. Han nämnde också att de 175 milj.kr. som vi nu diskuterar redan är intecknade till 120 miljoner. Då återstår det i runt tal 55 miljoner, som enligt herr Karlsson skulle räcka i sex månader. Han talar också om ett förlusttäckningsbidrag på 25 milj.kr. Det finns all anledning att säga att dessa pengar är ganska bortkastade, när de inte leder till någonting konkret. Torsten Karlsson rekommenderade snabba åtgärder. Dessa snabba åtgärder måste innebära att det inom några få månader kommer att krävas ytterligare åtskilliga miljoner för att man över huvud taget skall kunna fortsätta driften i ett företag som nu går med stora förluster och som med all säkerhet även under det närmaste året kommer att gå med stora förluster. Vi moderater kan inte acceptera det. Vi har i vår motion lagt fram synpunkter på hur vi önskar att detta företag skall fungera i fortsättningen.
Fru talman! Det Erik Hovhammar säger är riktigt så till vida att vi inte kan bortse från realiteter — läget är mycket bekymmersamt för Luxor. Men därmed är vi inte på något sätt beredda att biträda Erik Hovhammars åtgärder. Vi socialdemokrater är medvetna om att strukturella förändringar då och då måste ske. Men antingen måste dessa förändringar innebära att viss produktion ersätts av andra produkter eller också måste de genomföras under socialt acceptabla förhållanden. Arbetsmarknadssituationen i Motala är sådan att om Luxor skulle gå över styr — moderaterna rekommenderar ju att företaget skall träda i likvidation — och hela styrkan på 1 800 anställda ställas utan arbete, skulle det få helt katastrofala följder, både för de anställda och för Motala som kommun och industriort.

Fru talman! Jag och några partivänner har i en motion föreslagit att en utredning skall tillsättas med uppgift att utröna huruvida ett återinfört tobaksmonopol skulle vara av stort värde för samhällets tobakspolitiska arbete. Men vad säger nu näringsutskottet? Jo, man ”finner det naturligt” att tobakskommittén inte har tagit upp frågan om införande av ett tobaksmonopol. Men utskottet tycks tro att skälet för detta skulle vara att ”en näringsrättslig särreglering stick i stäv mot eljest tillämpade principer” inte synes önskvärd. Något sådant motiv för att avstå från förslag om tobaksmonopol har tobakskommirtén inte formulerat eller tagit ställning för. Ett betydande, mera närliggande skäl för kommitténs underlåtenhet står att finna i det faktum att frågan om eventuellt tobaksmonopol inte bara har hälsopolitiska aspekter utan också berör frågor av handels-, näringsoch sysselsättningspolitisk art. Jag — och säkert hela tobakskommittén — finner det därför naturligt att en annorlunda sammansatt utredning än just tobakskommittén skulle vara rätt instans att utreda denna fråga. Utskottets påstående att ett införande av ett tobaksmonopol skulle vara ”en näringsrättslig särreglering stick i stäv mot eljest tillämpade principer” är inte utan vidare korrekt. I fråga om en annan grupp konsumtionsvaror med dokumenterade hälsomässiga och sociala skadeverkningar, nämligen alkoholdrycker, är det redan en tillämpad princip med ett statligt monopol. Från denna talarstol har många gånger klart uttalats att såväl alkoholsom tobaksbruket av hälsoskäl bör motverkas. Tobakskommittén finner det därför också självklart att t.ex. föreslå gemensam lagstiftning beträffande marknadsföringen av alkohol och tobak. Det är ingen ”särreglering” att då också införa ett statligt monopol i tobakshanteringen, när ett sådant sedan länge finns i alkoholhanteringen. Det tidigare tobaksmonopolet avskaffades innan någon bredare diskussion ägt rum i samhället om tobaksbrukets skadeverkningar. Om detta avskaffande i stället hade varit aktuellt i dag skulle säkert hälsoinriktade bedömningar ha vägt tyngre än rent handelsoch näringspolitiska och ansetts tala starkt för ett bibehållet monopol eller åtminstone för någon form av marknadsreglering utifrån hälsomässiga överväganden. Även om införande av tobaksmonopol inte ordagrant nämns i tobakskommitténs slutbetänkande, är det naturligt att kommitténs förslag ändå aktualiserar denna fråga. Detta visas t.ex. av att socialstyrelsen i sitt remissyttrande över tobakskommitténs slutbetänkande har uttalat följande: ”Socialstyrelsen kan tänka sig ett tobaksmonopol som stöd för genomförandet av total begränsning i rätten att marknadsföra tobaksvaror. Det statsägda Svenska Tobaks AB har ca 85 90 av all tobaksförsäljning. Ett monopol skulle kunna underlätta övergången till en i detta fall helt ny marknadssituation.” Även andra skäl än hälsoskäl talar för att frågan om ett tobaksmonopol åtminstone bör kunna utredas. Tobaksoch servicehandelns riksförbund anförde i sitt remissyttrande följande: ”Vi ifrågasätter om tobakskommitténs målsättning till minskat tobaksbruk har någon möjlighet att uppnås så länge tobaksvarorna är så lättillgängliga som för närvarande. Därför har vi förståelse för om man överväger en begränsning av rätten att saluföra tobaksvaror, särskilt som dessa produkter redan omgärdas av en rad rigorösa bestämmelser beträffande reklam och övrig marknadsföring.” Svenska Tobaks AB har uttalat sig om tobakskommitténs betänkande, dels som en av parterna bakom Svenska tobaksbranschföreningens yttrande, dels i ett eget separat yttrande. I det senare framhåller man följande: ”Tobaksbolaget vill fästa uppmärksamheten på åtgärder som flera utländska tobaksfabrikanter vidtagit för att komplettera den normala annonseringen.——- Detta förhållande snedvrider konkurrensförhållandet mellan Tobaksbolaget och de utländska fabrikanterna, som alltid kommer att ha möjligheter att bedriva osynlig marknadsföring som bekostas från utlandet och därmed inte kan kontrolleras. Om Tobaksbolaget skulle använda sig av denna typ av åtgärder skulle det med säkerhet anses utgöra ett kringgående av svensk lag.

Tobakskommittén har i och för sig bedömt sådana farhågor som starkt överdrivna. Några utländska erfarenheter som skulle utgöra grund för farhågorna har kommittén inte funnit. Fru talman! Det finns mycket som talar för ett återinförande av ett statligt tobaksmonopol. Men att gå emot ett enigt utskott är ju dömt på förhand att misslyckas. Jag finner mig i dag i att mitt motionsförslag går upp i rök — men för den skull anser jag inte frågan utagerad.

Fru talman! Skolarbetet är fortfarande i stor utsträckning beroende av läromedel som är specialproducerade för skolan, trots det vidgade läromedelsbegrepp som slogs fast redan i SIA-propositionen 1976. Vilka hjälpmedel som bör användas i undervisningen för att uppnå 09 uppställda mål borde diskuteras mycket mera. Det gäller att inte bara använda sig av läromedel som är specialgjorda för skolan utan också av vanliga böcker och annat skriftligt material liksom etermedia och film samt verkligheten som läromedel, t.ex. i form av intervjuer och studiebesök. Att välja läromedel är i första hand en fråga som måste avgöras lokalt av lärare och elever och av den lokala skolstyrelsen. Det borde därför vara självklart att samhället genom centrala informationsinsatser underlättar det lokala läromedelsvalet. Om samhällsinformationen uteblir är det stor risk för att lärare och elever utsätts för ökad kommersiell bearbetning i stället för saklig produktinformation. Samhällets insatser på läromedelsområdet har under 1970-talet inriktats på övergripande information om läromedel genom statens institut för läromedelsinformation , objektivitetsgranskning av vissa läromedel, produktionsstöd till enskilda förlag och stöd till utbildningsradions verksamhet. För oss socialdemokrater är det självklart att samhällsinsatserna på detta område måste öka, både vad avser att garantera läromedelsförsörjningen, inte minst på bristområden, och för att ge förbättrad information om de läromedel som finns att tillgå. Samhällsinsatserna utgör i pengar räknat bara ca 5 Jo av läromedelsförlagens marknadsföringskostnader. Detta anser vi är helt otillräckligt. Regeringen och de borgerliga partierna har en rakt motsatt åsikt. Regeringen har nui en proposition föreslagit att i stället för att utveckla samhällsinflytande och samhällsinsatser i betydande delar avveckla dessa. Regeringsförslaget grundar sig på ett betänkande från utredningen om läromedelsmarknaden. Betänkandet har rönt en mycket starkt negativ remisskritik i de avgörande frågorna. Detta får dock inte regeringen att tveka. Regeringen med den centerpartistiska skolministern i spetsen kör i stället över praktiskt taget alla berörda, dvs. lärare, elever, skolan i dess helhet, kommuner, handikappgrupper m.fl. konsumentintressen. Den enda part som kan känna sig helt nöjd med regeringsförslaget är läromedelsproducenterna. Det är bara att konstatera att den alltmer monopoliserade läromedelsmarknaden med det här förslaget får ett än större inflytande över skolarbetet. Samhällets insyn över läromedelsområdet minskar. Samhällets register över läromedel och samhällsinformationen på området avvecklas helt. Läromedelsproducenterna själva — med sina självklara vinstoch konkurrenssyften — skall i stället svara för registreringen och informationen. Skolorna skall alltså inte längre ha tillgång till en neutral och av producentintressen oberoende information om läromedlen.

För oss socialdemokrater är det en grundläggande princip att det är samhället som skall ha ansvaret för vilka läromedel som används i skolarbetet. Därför skall samhället ha huvudansvaret för registreringen av läromedel och för den information om läromedel som skolorna behöver. Verklig konsumentupplysning måste göras av ett organ som är fristående från producenterna. Vi anser också att det är viktigt att det finns ett samhällsorgan som har ett ordentligt grepp om läromedelsfrågorna. Statens institut för läromedelsinformation bör därför vara kvar och utvecklas. Uppgiften att övervaka prisutvecklingen på läromedelsområdet är därvid viktig, särskilt nu med hänsyn till att det skall införas en ny läroplan för grundskolan och att förändringar skall genomföras under hela 1980-talet också i gymnasieskolan. Här gäller det verkligen att se till att kommunerna inte drabbas av omfattande kostnadsökningar på läromedelsområdet. Också för detta behövs läromedelsinstitutet. Det gäller även att handha frågorna om produktionsstöd till icke lönsam läromedelsproduktion. Det gäller att vara huvudman för de rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappade som finns. Ett ytterligare område är att vara det centrala organ som kan hjälpa till med invandrarläromedel. Vi menar att läromedelsinstitutet behövs för att värna konsumentintressena. Konsumenterna skall därför vara väl företrädda i institutets styrelse. Men i stället för att utveckla läromedelsinstitutet avvecklar regeringen verksamheten och gör läromedelsfrågorna än mer beroende av producenterna. Till konsumentintressena i det här sammanhanget — jag upprepar att det är kommunerna, som betalar för läromedlen, men också skolor, elever och lärare — tar regeringen ingen hänsyn. Det är en för hela skolsamhället mycket upprörande behandling av viktiga frågor. Särskilt sorgligt är det, att det är centerpartiet som sviker och att det är centerpartiet som går i spetsen för den här försämringen. När samhällsinflytandet över läromedelsfrågorna utökades i början av 1970-talet och när läromedelsinstitutet byggdes upp, då stödde centern på varje punkt det socialdemokratiska förslaget. Nu har centern helt bytt sida och river i stället upp det vi då var överens om. Det skall bli intressant att höra centerns talesman i utskottet förklara varför centern så helt har bytt fot. Fru talman! Under hela efterkrigstiden har läromedlen varit föremål för granskning, först av statens läroboksnämnd och under senare år av läromedelsnämnden. Regeringen vill nu avveckla denna samhälleliga granskning och i stället överlämna åt två utsedda granskare att stå för objektivitetsgranskningen av läromedlen. Vi anser att det även i framtiden är en självklar samhällsuppgift att ange en godtagbar standard vad gäller objektiviteten i läromedlen. Vi menar alltså att det bör vara ett samhällsorgan som på grundval av granskarnas yttranden fattar nödvändiga beslut. Därför bör läromedelsnämnden med sin allsidiga sammansättning vara kvar. Granskningen skall omfatta läromedlen i de samhällsorienterande ämnena, men även andra ämnen. Det är de s.k. basläromedlen som skall vara föremål för granskning. Förutom saklighet och allsidighet, dvs. det man brukar kalla objektivitet, skall man också pröva om läromedlets framställning överensstämmer med gällande läroplan och om läromedlet utgör ett gott pedagogiskt hjälpmedel för eleven i skolarbetet. Utifrån en sådan sammanvägning av läromedlets kvaliteter och brister skall en bedömning göras, om läromedlet kan anses få utgöra ett basläromedel eller ej. Denna bedömning bör också utgöra underlag för informationen om läromedlet ut till skolorna. Min summering är alltså att regeringen föreslår en allvarlig försämring av läromedelsinformationen och läromedelsgranskningen, när regeringen i stället borde ägna sig åt att ytterligare förstärka samhällsinsatserna på detta område för att hjälpa dem som lokalt arbetar med läromedelsvalet. Ytterst handlar det ändå om att ge skolan, eleverna och lärarna så goda hjälpmedel som möjligt. Det hade därför också varit en fördel om riksdagen vid detta tillfälle hade velat uttala att i begreppet kostnadsfri utbildning i grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan skall det ligga att eleverna har kostnadsfri tillgång på läromedel. Jag beklagar att de borgerliga partierna inte ställer upp på ett sådant uttalande. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid betänkandet. Avslutningsvis vill jag säga att när riksdagen skall fatta de här viktiga besluten är det principiella ställningstaganden man gör, och det gör man utan att de principiella frågorna har varit berörda vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens text. Också härvidlag skulle jag vilja ha ett besked från utskottsmajoritetens talesman — ett klart besked om varför det är så angeläget att avveckla samhällsinflytandet på läromedelsområdet.